Herr talman! Låt mig först uttrycka min glädje över att det beslut som vi strax skall fatta betyder att organisationen för den regionala konsumentverksamheten äntligen blir fastlagd. Näringsutskottet står enigt bakom betänkandet nr 22, där inriktningen av den statliga regionala konsumentverksamheten behandlas. Herr talman! Jag kommer inte att i detalj kommentera den regionala verksamhetens inriktning, arbetsuppgifter och organisation. Utskottet ansluter sig till de riktlinjer för den regionala verksamheten som föreslås i propositionen och betonar också betydelsen av denna verksamhet. Karin Nordlander har i sitt anförande gått in på en del av hemkonsulenternas uppgifter i framtiden. Det finns därför inte anledning för mig att ta kammarens tid i anspråk för detta. Jag kommer att begränsa mig till att kommentera utskottets ställningstagande med anledning av motionerna 2156 och 2157, som väckts i anslutning till propositionen. Både i propositionen och i betänkandet betonas att den regionala instansens arbetsuppgifter bör anpassas till en utbyggd lokal konsumentpolitisk verksamhet. Det betyder att hemkonsulenterna även i fortsättningen under en övergångstid skall svara för direktrådgivning till konsumenterna i de kommuner som ännu inte har någon egen konsumentpolitisk verksamhet. Utskottet betonar vikten av att kommunerna tar sitt ansvar och bygger ut den kommunala verksamheten. Det är viktigt att alla kommuner i framtiden kommer att ha en konsumentpolitisk verksamhet. Genom en sådan når man ut till största möjliga antal grupper i samhället, kan bedriva en uppsökande verksamhet och kan hjälpa dem som bäst behöver rådgivning. Utskottet är däremot inte berett att föreslå en lagstiftning som tvingar kommunerna, utan anser att verksamheten även i fortsättningen skall vara ett frivilligt åtagande.

Man har följaktligen redan i dag en bra överblick över denna, något som också kan utläsas av det betänkande som kammaren just nu behandlar. Utskottet anser därför inte att en särskild utredning bör tillsättas på detta område. I motionen 2157 hemställs att regeringen skall vidta erforderliga åtgärder för att kommunernas utbyggnad av den egna konsumentverksamheten vid årsskiftet 1980-1981 skall fylla vissa minimikrav i enlighet med riksdagens beslut 1975 om kommunernas medverkan i konsumentpolitiken. Motionärerna anser också att kommunerna borde åläggas att bedriva konsumentpolitisk verksamhet. Som jag redan tidigare sagt är alla överens om att den kommunala verksamheten är betydelsefull och att det är nödvändigt att alla kommuner startar konsumentrådgivning. Men genom att riksdagen inte är beredd att tillskjuta medel till den kommunala verksamheten och vi alla är medvetna om den mycket besvärliga ekonomiska situation som de flesta kommuner lever i, vill utskottet inte föreslå någon lagstiftning som tvingar kommunerna. Det förslaget finns inte heller i propositionen. Alla är överens om vikten av en utbyggnad, men det är i lagstiftningsfrågan vi skiljer oss åt. Utskottet utgår ifrån att regeringen noga följer utvecklingen och tar de intiativ som befinns nödvändiga. Regeringen kan också ha överläggningar med Kommunförbundet, om den anser att utbyggnaden inte sker i den takt som är önskvärd. Herr talman! Jag är övertygad om att den regionala konsumentverksamheten kommer att utgöra en betydelsefull länk i det konsumentpolitiska arbetet. Hemkonsulenterna kan genom att ute i länen arbeta med alla de uppgifter som skall ingå i deras verksamhet vara både ett regionalt organ för konsumentverket och ett stöd för den kommunala verksamheten. På så sätt når vi målet om en väl utbyggd konsumentrådgivning till gagn för oss alla som är konsumenter. Herr talman! Jag yrkar bifall till vad näringsutskottet hemställer i sitt betänkande 1978/79:22.
Herr talman! Jag vill också understryka att hemkonsulenterna, som av riksdagen placerades på länsnivå, med sina stora kunskaper på detta område är viktiga förmedlare av direkt information. Men de kan omöjligen svara för den del som gäller uppsamlande av problemen och informationen. Det vore f.ö. en misshushållning med den kapacitet som vi har så litet av på detta område. Däremot måste naturligtvis hemkonsulenternas kunskaper användas för utbildning av dem som skall verka ute på fältet eller svara för den direkta kontakten med konsumenterna, där den uppsökande verksamheten måste bli en stor del. För vi skall inte tro att det inte behövs utbildning av dem som skall ansvara för den lokala konsumentpolitiska verksamheten, att detta är något som man kan sköta med vänster hand. Här finns det stora brister. Den lokala konsumentpolitiska verksamheten får inte begränsas till att vara enbart en reklamationsinstans. Vi köper mat för ca 50 miljarder kronor per år, och det är många som vill vara med och dela på de pengarna. Självklart är handeln inställd på att sälja de varor som ger den största vinsten. Därför styrs deras intressen av reklam och marknadsföring. Å andra sidan försöker exempelvis socialstyrelsen styra våra inköp. Olika starka intressen drar åt olika håll, och i mitten sitter vi som försöker välja, och det är sannerligen inte lätt. Klart är att det är reklammakarna och inte socialstyrelsen som har de största ekonomiska resurserna till förfogande för konsumentpåverkan. Staten subventionerar en del av våra livsmedel, och det ger konsumenterna en viss trygghet. Men nu vill regeringen också släppa vissa av de varorna, och detta kommer att göra det ännu besvärligare. Socialstyrelsen genomförde för någon tid sedan en brödkampanj, och det gjorde sig många lustiga över. Men den kampanjen kostade mer än vad socialstyrelsen har till sitt förfogande under ett helt år för att möta företagens reklam, och det måste ju leda till att det blir en konkurrens på mycket orättvisa villkor. Vi använder 15 miljarder kronor — alltså en tredjedel av den summa pengar som vi köper mat för — till att köpa snask, kaffebröd, läsk och öl för. Detta gör vi ju inte därför att vi styr konsumtionen, utan vi gör det ofta på grund av den reklamoch marknadsföringspåverkan som vi utsätts för. Till slut vill jag säga att det har skett en stagnation i utbyggnaden av kommunernas lokala verksamhet och att det blir dyrt för både samhället och konsumenterna om inte den kommunala verksamheten fungerar. Jag vill fortfarande till Ingegärd Oskarsson ställa de frågor som jag ställde redan i början men inte fick svar på.
Herr talman! Jag vill instämma med Karin Nordlander i hennes syn på värdet av den konsumentpolitiska verksamheten och värdet av den regionala verksamheten. Jag vill också instämma i att målsättningen är att hemkonsulenterna på sikt skall kunna ägna sig helt åt sina nya uppgifter. Men så länge man inte har byggt ut den kommunala verksamheten är det väldigt viktigt att de kan arbeta med direktrådgivning till de konsumenter som annars skulle ställas utanför den rådgivningen. Kontakter bör kunna tas mellan regeringen och Kommunförbundet när det gäller att driva på för att få utbyggnadstakten i kommunernas konsumentrådgivning att öka.

Herr talman! Jag vill bara konstatera att regeringen inte är beredd att ta något konkret initiativ för att få till stånd den kommunala konsumentverksamheten. Ingegärd Oskarsson säger bara att det bör vara möjligt att ta kontakt med Kommunförbundet, men det räcker inte särskilt långt.
Herr talman! Från riksdagens sida är vi inte beredda att gå in med medel till kommunerna för den kommunala konsumentpolitiska verksamheten, och därför kan vi, som vi ser det i utskottet, inte genom en lag ålägga kommunerna att starta kommunal konsumentpolitisk verksamhet. Det betyder inte att vi inte förstår värdet av utbyggnaden eller att vi inte vill trycka på kommunerna i frågan.

Herr talman! Efter att ha lyssnat till Karin Nordlander kan jag kanske begränsa mitt inlägg här. Jag instämmer i det allra mesta av vad hon har sagt. Hon har tagit upp en hel rad problem som sammanhänger med den lokala konsumentpolitiska verksamheten. Jag ämnar också ge mitt stöd åt motionen 2157 vid voteringen. Det som ligger till grund för näringsutskottets betänkande nr 22 är ju propositionen nr 57. Den har behandlat RKV-utredningens förslag . Utredningens förslag om vilka arbetsuppgifter som skall åvila de regionala handläggarna i framtiden har välvilligt accepterats av alla berörda instanser. Alla remissorgan, regeringen i propositionen och näringsutskottet har ställt sig bakom utredningsförslaget. De arbetsuppgifterna har tidigare tagits upp här, varför jag inte skall nämna dem igen, men jag vill peka på att det är mycket viktigt för konsumentpolitikens utformning framöver att man kan koncentrera arbetsuppgifterna för de regionala handläggarna till just de frågor som man i RKV-utredningen är överens om. Utredningen byggde sin uppfattning om den framtida regionala verksamheten på att den lokala delen byggdes ut för att avlasta de regionala handläggarna de arbetsuppgifter som nu åvilar dessa, och då främst i de områden där man inte har någon lokal verksamhet eller där man pliktskyldigast löst problemet genom att anslå ett par timmar i veckan till en tjänsteman. Därför skrev utredningen: ”Utredningen anser det angeläget att den kommunala konsumentverksamheten inom en femårsperiod är så utbyggd att vägledningen till enskilda konsumenter samt allmänna informationsinsatser i huvudsak då har kunnat föras över från regional till lokal nivå. Skulle emellertid i början av 1980-talet detta inte visa sig vara fallet bör enligt en majoritet av utredningen frågan om en obligatorisk kommunal konsumentverksamhet bli föremål för statsmakternas prövning.” Vi beslutade i riksdagen år 1975 att rekommendera kommunerna att inrätta kommunal konsumentverksamhet. I beslutet ingick ett uttalande att rege ringen fortlöpande skulle följa utvecklingen på det lokala planet och vidta erforderliga åtgärder om utbyggnadstakten ansågs oacceptabel. Nu, fyra år därefter, kan vi blicka tillbaka på vad som har hänt. Det finns i näringsutskottets betänkande en statistik från konsumentverket. Den visar att det år 1979 fanns 66 kommuner med konsumentnämnd och 109 kommuner där kommunstyrelsen eller annan nämnd eller tjänsteman var handläggare. Då kan man fråga sig: Vad ligger bakom dessa siffror? Vad är det för verksamhet som bedrivs? Man kan också konstatera att över 100 kommuner fortfarande inte har någon utbyggd verksamhet. I utskottets betänkande har man också tagit med konsumentverkets redogörelse över hur många timmar som anslagits till konsumentpolitisk verksamhet, och de siffrorna varierar ganska märkbart. 71 kommuner har under 10 timmar i konsumentpolitisk verksamhet. De som jobbat med sådan verksamhet behöver inte tveka om att det är alldeles för litet. Och man behöver inte vara så insatt i konsumentverksamhet för att begripa att en tjänsteman som har så litet antal timmar till sitt förfogande inte på något sätt kan uppfylla de krav som kan ställas på en sådan tjänst. I näringsutskottets yttrande sägs att 17 kommuner startat verksamhet under det senaste året. Det stämmer om man räknar från den 1 juli till den 30 juni. Och det ser kanske inte så illavarslande ut. Men enligt riksdagens upplysningstjänst har man år 1978 bildat ny verksamhet i endast sju kommuner. Och i dessa kommuner har man anslagit mindre tid än man gjort under de föregående åren. Det skulle tyda på en stagnation i viljan att starta kommunal konsumentpolitisk verksamhet. Det finns en grupp människor som verkligen är insatta i de här förhållandena. Det är Konsumentvägledarnas förening. Föreningen har i en skrivelse till konsumentverket hemställt om att verket skulle göra en översyn över den lokala verksamheten i fråga om utbyggnadstakt men också hur den fungerar i de olika kommunerna. Verket har vid sin behandling av skrivelsen den 19 december 1978 sagt att det inte skall vidtas några åtgärder nu. Skrivelsen från Konsumentvägledarnas förening pekar på vilka olägenheter, problem och brister det finns med den nuvarande verksamheten. I min motion 2156 hemställde jag om att riksdagen hos regeringen skulle begära en utredning av den lokala konsumentverksamhetens utbyggnadstakt samt av hur den lokala verksamheten fungerar. Men utskottet har med bara ett par ord avfärdat motionen. Syftet med denna motion var att få en klar bild över vad som i verkligheten sker ute i kommunerna. Nu säger man gång efter gång -— Ingegärd Oskarsson sade det också i sitt inlägg — att regeringen skall ha detta under observans, att den noga skall bevaka och följa frågans utveckling. Jag tycker att det hade varit på sin plats med en verklig utvärdering av hur det fungerar ute i kommunerna. En sådan skulle kunna göras utan några särskilda kostnader. Jag anser därför att utskottet har behandlat denna motion litet nonchalant. Ingegärd Oskarsson sade i sitt inlägg att det äntligen har fastlagts vad de regionala konsumenthandläggarna skall göra. Ingegärd Oskarsson och jag satt tillsammans i RKV-utredningen och var rörande överens om vilka uppgifter de skulle ha. Vi hade precis samma uppfattning om vikten av den regionala verksamheten. Men nu sägs att de regionala handläggarna under en övergångstid också skall serva lokala delar som inte har någon verksamhet utbyggd. Jag frågar mig då: Hur lång blir denna övergångstid? Regering och myndigheter kan hålla på att noga följa denna utveckling, men jag anser att det är på tiden att vi verkligen menar vad vi säger. Att vi vill inrätta lokal konsumentpolitisk verksamhet skall inte bara vara en läpparnas bekännelse. Vi måste också sätta litet kraft bakom våra ord. Jag har som sagt inget yrkande beträffande näringsutskottets betänkande, men jag hemställer om att alla de partier som har avlämnat motioner och som vill verka pådrivande i de konsumentpolitiska frågorna gör någonting utöver att bara prata.
Herr talman! Hans Pettersson frågade mig hur lång tid det skulle ta innan hemkonsulenterna i den regionala verksamheten kunde släppa direktrådgivningen, dvs. hur lång tid det skulle ta innan kommunerna har byggt ut sin verksamhet. Det går inte att svara entydigt på den frågan, men i RKV utredningen, där vi båda satt, var vi överens om att man inom en femårsperiod borde kunna bygga ut en kommunal verksamhet i alla kommuner. Vi kan vara överens om att den kommunalpolitiska verksamheten då bör vara utbyggd även i de 100 kommuner som ännu inte har inrättat en sådan. Det är också viktigt att verksamheten i de kommuner där man redan har startat en sådan fungerar på ett bra sätt, så att den kan tillfredsställa konsumenternas behov. Jag är medveten om att det i många kommuner där man har startat kommunal konsumentrådgivning finns ett behov av en förbättring och förstärkning av verksamheten, så att den på ett bättre sätt än vad den gör i dag kan tillgodose konsumenternas berättigade krav. Jag är övertygad om att vi gemensamt ute i kommunerna skall arbeta för att få till stånd en förbättring och en förstärkning.
Herr talman! Jag vet inte hur det är med minnet hos Ingegärd Oskarsson, för vi var inte eniga i utredningen om kravet på en ny översyn om fem år. Det var tre reservanter i utredningen, och om jag inte minns fel var Ingegärd Oskarsson en av dem. Vi andra var emellertid redan då på det klara med att möjligheterna för den regionala delen skulle beskäras, om inte den lokala delen byggdes ut. Det är alltså här vi har problemet. Vi kan hålla på att bolla med ord, men vi måste också, om vi verkligen vill, kunna sätta kraft bakom dem.
Herr talman! I den reservation som Birgitta Rydle och jag fogade till RKV utredningen var vi införstådda med att man inom en femårsperiod skulle ha byggt ut den kommunala konsumentrådgivningen. Jag citerar ur reservatio ”Skulle det efter en S-årsperiod trots allt visa sig att verksamheten inte är tillräckligt utbyggd eller fungerar tillfredsställande bör statsmakterna i samråd med kommunförbundet se över frågan.” Det är när det gäller obligatoriet som vi skiljer oss åt. I övrigt är vi helt överens.

Herr talman! Som konstaterats i utskottsbetänkandet har riksdagen nästan varje år under 1970-talet behandlat frågan om förstatligande av byggnadsmaterialindustrin eller delar därav. Motiven för avslag på motionerna har skiftat något men i huvudsak byggt på hänvisningar till pågående utredningar och förväntade regeringsförslag. Under de senaste årens borgerliga regeringar har det hänvisats till byggbranschrådets verksamhet och det näringspolitiska program för byggnadssektorn som regeringen skulle komma med under 1978.

Helt klart är enligt min mening att de negativa konsekvenserna av monopoloch ägarförhållandena inom denna sektor är sådana att det inneburit och kommer att innebära högre boendekostnader för bostadskonsumenterna/hyresgästerna. Det har skett en våldsam ökning av byggpriserna under de senaste åren. Ökningen är större än någonsin under efterkrigstiden med undantag av Koreakrisen. En stor del av orsakerna till detta ligger i motsvarande kraftiga ökning av byggmaterialpriserna. Monopolen och ägandeförhållanden inom materialproduktionen har belysts, bl.a. av byggkoncentrationsutredningen, som kom med sitt betän kande för närmare två år sedan. Några konkreta förslag för att öka konkurrensen eller ingripa mot monopolen kom inte utredningen med. Integrationen mellan byggmaterialproducenter och byggföretag fortsätter liksom de manipulationsmöjligheter i prissättningen på byggmaterial som det innebär. Monopolen och ägandeförhållandena inom materialproduktionen och möjligheterna till konkurrensbegränsande överenskommelser mellan byggföretag har inneburit att även anbudskonkurrens i byggledet kommit att gynna stora företag med anknytning till byggmaterialproduktionen. Jag har pekat på hur priserna på byggmaterial direkt inverkar på hyrorna för hyresgästerna: med höjda priser följer höjda hyror. Men även på andra områden får det negativa konsekvenser. När byggmaterialkostnaderna stiger höjs också kostnaderna för byggande av skolor, sjukhus, barnstugor, gator, vägar och andra nyttigheter, vilket slår igenom på våra skattsedlar. Den väldiga kapitalkoncentration som kännetecknar hela byggämnesindustrin, där — för att använda byggkoncentrationsutredningens ord —enföretagsoch fåtalsdominansen är så klar, är av ondo för alla som inte har ekonomiska intressen inom denna sektor. Ett statligt övertagande av byggmaterialproduktionen vore en åtgärd i folkets intresse och skulle bidra till lägre hyror och mindre profiter för dem som spekulerar i och gör stora vinster på bostadsoch samhällsbyggande. Näringsutskottet säger att det inte framkommit några skäl som bör föranleda ändring av den inställning som utskottet har uttryckt vid tidigare tillfällen. Utskottet gör detta uttalande trots att det mycket omtalade näringspolitiska program för byggnadssektorn som regeringen skulle presentera under fjolåret inte har kommit och trots att andra förslag fortfarande inte framförts, som skulle lösa de av olika utredningar och av vänsterpartiet kommunisterna många gånger påtalade problemen. Herr talman! Jag yrkar bifall till motionen 390.

Herr talman! Utskottets talesman sade att det är flera faktorer än byggnadsmaterialet som har bidragit till ökningen av byggnadskostnaderna och därmed också boendekostnaderna. Ja, det är riktigt, och jag har heller inte sagt något annat. Jag påtalade just detta att byggmaterialet utgjorde en del av förklaringen till den mycket stora ökningen av byggnadskostnaderna. Sedan kan man ju roa sig med att ta del av vilka vinstresultat som i vart fall vissa av de stora monopolföretagen har gjort under de senare åren. Det visar sig att många företag har gjort mycket stora vinster. Detta har varit betecknande framför allt för de delar av byggnadsmaterialindustrin där ett eller ett fåtal företag dominerar branschen. Jag har inte talat om ett statligt socialistiskt ägande av byggmaterialproduktionen, Fritz Börjesson. Jag är medveten om att steget är väldigt långt innan vi kommer därhän att vi får ett socialistiskt samhällssystem här — även om jag är övertygad om att det kommer. Men vad vi under nuvarande förhållanden kan göra är att överföra den tunga delen av byggmaterialproduktionen i statens ägo, och det skulle enligt min och enligt vpk:s uppfattning medföra påtagliga fördelar för de flesta människorna i det här landet. Jag skall inte, herr talman, ta upp så mycket tid med att gå in på andra punkteri Fritz Börjessons anförande — punkter som jag tycker i och för sig var litet underliga och motstridiga. Låt mig bara säga några ord med anledning av att Fritz Börjesson påpekade att den byggnadsverksamhet som pågår genom svenska företag utomlands har fått ett gott betyg. Det är jag medveten om. Sverige har en mycket skicklig byggarbetarkår. Vi har en mycket skicklig arbetarkår över huvud taget som är verksam inom byggmaterialindustrin och de delar som vi här nu har anledning att diskutera. Det är alltså ingen nyhet, men det är heller inget argument för att man skall avstå från att vidta sådana åtgärder som vi föreslår i vår motion, för som bekant gör också de företag som är verksamma utomlands väldigt stora vinster på denna sin byggnadsverksamhet. Det finns ingenting som säger att sådan byggnadsverksamhet inte skulle kunna bedrivas av skickliga yrkesmän också utomlands även om den tunga delen av byggmaterialproduktionen låg i statens händer. Till sist! Fritz Börjessons förmodan att vi inte var med om skapandet av cementmonopolet är riktig. Vi var mycket energiska motståndare mot att det kom till, och vi pekade just på faran för minskad konkurrens och ökade priser.

Herr talman! I Sverige finns en liten grupp med en unik makt över samhälleliga förhållanden och människors liv. Den maktgruppen kontrollerar 43 96 av värdet av alla landets börsnoterade företag. Den makten bestämmer över hur många arbetare som skall slås ut och över hur många ungdomar som kommer att sakna arbete. Den bestämmer vilka stålverk som skall läggas ned och vilka bilindustrier som skall få expandera. Den bestämmer vilka skogar som skall kalhuggas och vilka sjöar som skall förgiftas. Den bestämmer över hur mycket kapital som skall föras ut ur landet och vilka bygder som måste avfolkas. Den bestämmer vilken teknik som skall utvecklas och vilken forskning vetenskapsmännen skall syssla med. All den makt som denna lilla grupp har i sina händer är makt som fråntas det arbetande folket. Där Wallenbergimperiet avskedar, där tas makt från de arbetande. Där Wallenbergimperiet vill kalhugga, där har människorna ingen del i utformningen av sin miljö. Där Wallenbergimperiet bestämmer forskningsresurserna kan aldrig råda någon den kritiska forskningens frihet. Demokrati betyder folkvälde. Demokrati, dvs. folkvälde, är inte praktiskt tänkbar, om det finns någon grupp som har enormt mycket makt och ett folkflertal som har ringa makt. Den makt och de rättigheter Wallenbergimperiet tillskansat sig är därför ett hot mot demokratin. Den representerar i alla sina aspekter en inskränkning av folkflertalets demokratiska frioch rättigheter, en inskränkning av deras medborgerliga frihet, av deras rätt att 122 styra sig själva. Ute i den svenska arbetarrörelsen, ute bland alla dem som drabbas av denna maktgrupps yttringar reser man nu frågorna: Hur skall vi kunna bekämpa kris och arbetslöshet, hur skall vi kunna lösa nationens stora framtidsfrågor om en liten klick maktmänniskor skall förfoga över merparten av de resurser som krävs för de stora frågornas lösning? Var finns rätten till arbete, var finns rätten till en god miljö, var finns möjligheten till en utveckling i folkflertalets intresse så länge Wallenbergimperiet äger mark och skogar, industrier och forskningslaboratorier? Sanningen är att ingen samhällelig politik kan föras om samhällets viktigaste resurser är i några få privata händer. Samhälleliga lösningar kan aldrig grundas på stor privat makt. Själva folkets valda ombud står maktlösa inför de beslut som ett sådant imperiums företrädare fattar. Själva grundlagens frioch rättigheter går upp i rök, så snart man kommer innanför de portar "som markerar det privata imperiets heliga egendom. Det är mot denna bakgrund, i detta krisens och utslagningens Sverige, som vänsterpartiet kommunisterna ställer kravet på att Wallenbergimperiet skall överföras i samhällelig ägo — under de arbetande människornas kontroll. Närså detta krav behandlas i näringsutskottet — då får vi se ett egendomligt skådespel. Man skulle ha väntat att de borgerliga och socialdemokratiska ledamöterna hade tagit upp ett resonemang i sak om vad denna makt betyder för landets produktion och utveckling, för krisen och arbetslösheten, för jobben på LM Ericsson, Kopparfors eller Volvo. Utskottet vet ju mycket väl vad Wallenbergs makt betyder. Utskottet har troligen inte så kort minne att man glömt spelet i Volvoaffären. Och ändå är det plötsligt så tyst om allt detta. Vad är det då som i stället är föremål för utskottets stora bekymmer? Jo, det är grundlagen. När man hör detta blir man först glad, upprymd och entusiastisk. Man tänker: Vårt lands grundlag skall ju skydda de medborgerliga frioch rättigheterna. Kanske har riksdagens näringsutskott upptäckt att hundratusentals människors frioch rättigheter faktiskt inskränks genom att en finansgrupp utövar en sådan oproportionerlig makt. Men, nej då! Det är inte alls det det handlar om. Det är inte vanliga människors frioch rättigheter som bekymrar utskottet. Det är Wallenbergs frihet man tänker på. Det är hans finansgrupps rätt som utskottet ser som sin plikt att slå vakt om. Herr talman! Detta tillfälle i kammaren är unikt. Det är nämligen första gången som Sveriges nya grundlag åberopas som hinder för att ställa ett yrkande i kammaren. Och för vem åberopas grundlagen? Inte till medborgarnas skydd, utan till skydd för Wallenberg. Inte till skydd för vanliga medborgares rätt till egendom, till hus och hem, till de materiella ting vi alla behöver för att fungera i vårt dagliga arbete och få ett utbyte av vår fritid. Det är inte den rätten som skall skyddas, utan det är rätten att tillskansa sig andras arbete. Grundlagen tas fram, inte för att skydda mot expropriering utan för att skydda dem som exproprierar frukterna av de hundratusentals människornas arbete. Jag vill ställa frågan till näringsutskottets talesman här i dag. Den svenska grundlagens första avsnitt inleds med orden: ”All makt utgår från folket.” Men vad ni i dag gör för att hindra kommunisternas förslag grundar ni inte på den paragrafen utan på en helt annan paragraf — den som inte tillåter expropriation av privata rikedomar i samhällets intresse. Var står herr Börjesson egentligen mellan de två hötapparna? Är han för folket, eller är han för Wallenberg? Han måste ju välja. Det är förvisso en obekväm och obehaglig situation för en centerpartist, men han kommer inte ifrån den. Om han skyddar Wallenbergs makt kan han inte samtidigt gärna skriva under på att all makt skall utgå från folket. De som har godkänt den gällande grundlagen har hamnat i en total motsägelse. Folkets makt och Wallenbergs mäkt ryms inte under samma tak. Folkets makt förutsätter att Wallenbergs makt avskaffas. Inte heller kommer utskottet på tanken att man kanske borde ändra grundlagen, ändra den så att det blev allvar med paragrafen om att all makt skall utgå från folket. Utskottet håller sig till det gamla och beprövade — att slå vakt om Wallenbergs makt. Nu är väl ingen förvånad över detta vad gäller utskottstalesmannen, herr Börjesson, eller hans borgerliga bröder i utskottet. Ingen är väl förvånad över att centern ute bland folket talar emot maktkoncentrationen och här i kammaren samtidigt vill skydda Wallenbergs makt, den största maktkoncentrationen någonsin i Sveriges historia. Det är bara gammal vanlig centerpolitik. Ingen statsrådspost är så dyrbar, att inte centerns ledande män kan ställa sig på maktens sida för att kapa åt sig den. De orter som Wallenberg drabbar med sina nedläggningar, de småbönder han exproprierar i skogsbygderna väger alla lätt mot herr Börjessons och centerns omsorg om Wallenbergs heliga, grundlagsenliga äganderätt. Det förvånar som sagt ingen. Men det finns en annan egendomlighet i denna debatt i detta ärende. Det är någonting som saknas i talarlistan. Det finns ett stort tomrum i den. En tystnad. Tystnaden hos en del av dem som skrivit under utskottsbetänkandet, som herr Börjesson kommer att försvara, men som tiger i själva debatten. Herr talman! För nära hundra år sedan landsteg i Malmö hamn en liten skräddare för första gången med socialismens bud till Sveriges arbetare. Hans första föredrag på svensk jord utannonserades under titeln ”Hvad vilja sosialdemokraterna?” Nog är det en ironi att man nu, hundra år senare, i Sveriges riksdag måste ställa samma fråga. Vad vill socialdemokraterna? Var finns socialdemokraterna? Jag vill öppet vända mig till kammarens socialdemokrater. Ni vet mycket väl hur stämningarna är ute bland fackföreningsfolket. Ni vet att man där allt oftare säger att kampen mot kris, arbetslöshet och utslagning, kampen för viktiga samhälleliga reformer inte längre kan föras med mindre än att man griper in i ägandet till produktionsmedlen. Men varför måste ni då skriva under de borgerligas utskottsbetänkande till skydd för Wallenbergs makt? Och varför gick ni en gång med på en sådan grundlag som skyddar Wallenbergs makt över folket? Partiledaren Olof Palme angrep nyligen i Volvoaffären mycket skarpt och bittert — och med rätta — Wallenbergs inflytande. Men hans ande har tydligen inte svävat över herr Ingvar Svanberg, som i näringsutskottet beslutat att rycka ut till Wallenbergs skydd vid herr Börjessons och de borgerligas sida. Om nu August Palm, Hjalmar Branting och Ernst Wigforss hade kunnat se de socialdemokratiska ledamöternas agerande i dag, vad skulle de ha sagt? De skulle ha känt sig främmande och vilsna, därför att det ställningstagandet dock är oförenligt med den grundläggande omvandling av egendomsförhållandena som var ett genomgående tema i deras politiska tänkande. Och i dagens Sverige är det temat mer aktuellt än det någonsin har varit under arbetarrörelsens hela historia. Vi skall från vpk:s sida försöka hjälpa er litet på traven. Vi skall omformulera vårt yrkande så att det formellt ansluter sig till gällande grundlag. Vi skall ge möjlighet att rösta för principen om Wallenbergimperiets överförande i samhällelig ägo utan att själva den intrikata frågan om grundlagens ersättningskrav nu väcks i detta sammanhang. Herr talman! Jag yrkar bifall till följande yrkande, som har utdelats till kammarens ledamöter, nämligen

Herr talman! Det var ju ett säreget — och ett säreget magert — försvar för ett utskottsbetänkande som rör en så vittgående ödesoch maktfråga för det arbetande folkflertalet här i Sverige. Nog måste väl Fritz Börjesson ändå inse att han vecklar in sig i en ytterst förvirrande och för hans partis trovärdighet närmast katastrofal form av resonemang, när han nu framför detta egenartade försvar. Låt mig inledningsvis säga att jag kan hålla med Fritz Börjesson så långt, att det finns massor av statsägda företag som inte är bra. Från kommunisternas sida vill vi inte heller ha den typ av statliga företag som Nils Åsling och centern har tillskapat, när de tagit över bara krisföretag som de privata kapitalisterna velat avskudda sig. Det är klart att sådana företag inte är bra. Det är klart att det inte är bra med statliga företag av en typ där de arbetande människorna inte har något som helst verkligt inflytande, där de har lika litet inflytande som i ett kapitalistiskt företag. Men det är inte den typ av statliga företag som vi vill ha. Denna typ av företag har ni under den borgerliga trepartiregeringens tid tillskapat genom era förstatliganden. Nu ser vi alltså den uppbyggliga synen: Här står en av förespråkarna för decentralismens parti, för det decentraliserade samhället, för att människorna skall ha närdemokrati, för att de små orterna och bygderna skall få leva. Var står detta decentralismens partis förespråkare i den här debatten i dag? Var står han i den här avgörande skiljelinjen, när vi har att ta ställning till hur vi skall förhålla oss till den väldigaste maktkoncentration som någonsin i det här landets historia har förverkligats, dvs. Wallenbergimperiet? Jo, då är det inte tal om decentralism. Då säger herr Börjesson i stället: Det kanske inte bara är fördelar med stora imperier. Och så röstar han för att det stora imperiet, det största maktimperiet av alla i Sverige, skall bibehållas och skyddas mot de lömska socialisternas och arbetarnas angrepp. Det är att företräda den decentralistiska ideologin, herr Börjesson! Och hur rörande klingar inte herr Börjessons beskrivning av Wallenberg som det stackars försvarslösa och jagade villebrådet som de elaka kommunisterna är ute efter! Villebrådet har, väl att märka, inte varit alla industrier som Wallenberg har lagt ner, alla orter som han lagt öde, alla arbetare som han slagit ut, all arbetslöshet som han har tillskapat. Nej, villebrådet har varit herr Wallenberg. Så fungerar den borgerliga ideologin när det kommer till de stora avgörandena i maktfrågorna.

Herr talman! Om jag får vara elak kan jag väl säga att det var tur för herr Börjesson att han kom ihåg att yrka bifall till utskottets hemställan. Annars hade det bara varit vårt förslag som hade stått där. Fritz Börjesson sade att vårt krav strider mot grundlagen, men det gör det nu inte i den reviderade form i vilken det föreligger här i kammaren i dag. Förslaget är förenligt med grundlagen, eftersom det bara krävs ett principuttalande om att Wallenbergimperiet bör överföras i samhällets ägo. För dagen lämnas alltså den fråga åt sidan som grundlagen tar upp, nämligen frågan om ersättningsformerna. Jag skulle vilja fråga Fritz Börjesson: Tycker ni att det är ett tecken på att vi har en bra grundlag här i landet, när den första gången den testas här i kammaren i relation till ett beslutsärende får effekten att den kan användas för att skydda den väldigaste maktkoncentration som någonsin har byggts upp i Sveriges land? Tycker herr Börjesson att det är bra? Får inte herr Börjesson vissa sunda tvivel på att grundlagen kanske behöver revideras också den, så att den mera tjänar folkets intressen? Jag vill också ställa en annan fråga, som uttrycker den principiella kärnan i Wallenbergimperiets förhållande till demokrati.

Förutsätter då icke detta i det här fallet att man på ett avgörande sätt minskar den makt och de rättigheter som det stora imperiet har tillskansat sig genom att orättmätigt expropiera frukterna av de hundratusentals människornas arbete?

Herr talman! Jag vill ge några synpunkter på den motion vi behandlar från vpk som kräver att Wallenbergimperiet överföres i samhällets ägo. Det är obestridligt att just Wallenberggruppen utgör kärnan i det svenska finanskapitalet och det är också obestridligt att dess makt och inflytande över svenkt näringsliv är enormt. Från arbetarpartiet kommunisternas sida delar vi uppfattningen att makten och inflytandet måste berövas de nuvarande ägarna. Vi vet att vårt land är rikt på mineraler och råvaror. Här finns en högt utvecklad teknologi, bra maskiner och en yrkeskunnig arbetarklass. Här finns alltså förutsättningar för att människorna skulle kunna föra ett mycket bra liv. Men de goda förutsättningarna utnyttjas endast till liten del för folkets bästa — de enskilda ägarna, däribland Wallenbergimperiet, använder frukterna av arbetet efter sitt huvud och sina intressen. Deras vinstintressen får avgöra var pengarna skall investeras. På senare år har det blivit allt vanligare att investeringarna gjorts utanför detta lands gränser eller på platser i landet som för samhället fått mycket negativa konsekvenser. Kommuner har lämnats trots att långtgående investeringar gjorts från samhällets sida för att serva industrierna. Till föregående riksmöte lämnade arbetarpartiet kommunisterna in en motion som rubricerades ”en demokratisk nationalisering”. Vi pekade i motionen på nödvändigheten av att beröva monopolen deras makt och trygga de arbetande människornas intressen, och vi krävde att monopolens nyckelpositioner skulle övertas av samhället och ställas under demokratisk ledning och kontroll. Det är nödvändigt att det sker en så långtgående nationalisering att den kan bestämma samhällsekonomins utveckling. Denna nationalisering måste i första hand omfatta banker, kreditinstitut, försäkringsbolag, energisektorn, viktiga råvarukällor, de stora produktionsmonopolen och större verksamheter som ingår i multinationella koncerner. Den nuvarande situationen är ju den att den statligt ägda produktionssektorn i Sverige är mycket liten. De ingrepp i ägandet eller statliga övertagande som skett har i huvudsak berört krisdrabbade branscher och företag som det privata kapitalet kört i botten och varit beredda att lägga ned. Samhället har tvingats att sätta in stora resurser för att klara driften när det privata kapitalet inte har varit berett att ta ansvar för anställda och för de orter som helt har anpassats till och gjorts beroende av berörda företag. Samhällets insatser har i dessa sammanhang skett utan att samhället har skaffat sig bestämmande och ägande. Branscher som i dag är inbegripna i djupa och svåra strukturproblem är handelsstålsoch specialstålsindustrin, gruvnäringen, tekoindustrin, den svenska varvsoch rederinäringen samt glasindustrin. Inom dessa branscher har staten gått in med ett allt större ekonomiskt stöd i förhoppningen att hejda arbetslösheten och avveckling av hela industribranscher. Staten har satsat mycket stora belopp, direkt eller genom aktieköp. Dessa stödåtgärder har icke inneburit någon maktpolitisk inbrytning och inte heller att sysselsättningen har garanterats. Det är nu hög tid att nationalisera företag och branscher som går bra — att genom nationaliseringar tillföra samhället ökade resurser för utveckling och för att skapa fler arbetstillfällen, resurser som skulle kunna minska de tunga skattebördorna för det arbetande folket. I en demokratisk nationalisering måste också ovillkorligen ingå de anställdas inflytande och medbestämmande över produktionen, investeringar, vinstavkastning och arbetsmiljö. I en mer långtgående plan för en demokratisk nationalisering av det slag som jag här mycket kort har tecknat kan och måste också självfallet Wallenbergimperiet ingå som en del. Därför kommer vi från arbetarpartiet kommunisterna att ge vårt stöd till de tankar som framförs i motionen och till det särskilda yrkande som delats ut på kammarens bord under behandlingen av detta ärende.

Herr talman! Jag skall ännu en gång ta till orda för att tala om det tomrum som vi som företräder vpk upplever i denna debatt. Vi frågar oss: Var är nu Olof Palme? Var är den socialdemokratiske gruppledaren i näringsutskottet Ingvar Svanberg? Var är representanterna för LO-ledningen och LO förbunden, som ju alla dock måste vara medvetna om den diskussion om de ekonomiska maktförhållandena som allt häftigare pressar på ute på arbetsplatserna, ute bland fackföreningsfolket och ute bland alla dem som på ryggen dag för dag känner de stora finansimperiernas makt? Är det inte dags för någon av er att kommentera den egendomliga roll som ni i näringsutskottet har spelat genom att ställa upp bakom de borgerligas försvar för Wallenbergimperiet? Och är det inte dags att börja sätta de delar av grundlagen under debatt som till förfång för folkflertalet och dess frioch rättigheter och dess levnadsförhållanden kan ge detta massiva skydd åt det väldiga finansimperiet och dess maktbyggnad? Vi vet också att det förts en intressant diskussion ute på arbetsplatserna om löntagarfonder och att fackföreningsrörelsens folk i den demokratiska rörelsens bas är livligt engagerade i den.

Med denna tolkning av grundlagen hotas ju varje strukturreform i Sveriges ekonomi och produktionsliv, som i någon avgörande mån kan öka de arbetandes makt och minska finansbaronernas stora inflytande. Detta måste väl ändå vara en farhåga som intresserar de ledande inom socialdemokratin — för de har väl inte kastat fram sina löntagarfondsförslag bara som flugfångare, för att göra sig populära i valdebatten?

Herr talman! Betänkandet nr 12 rör frågan om vilka företagskategorier som skall få underhållslån, och betänkandet nr 13 gäller medel för de underhållslån vilkas principer vi fastställde i december förra året. Då framfördes från den här talarstolen kraftiga protester mot de principer som regeringen föreslog och riksdagen antog. De skäl vi då framförde gäller alltjämt — de är ju bara ett par månader gamla. Mot bakgrund av det beslutet och vad som då sades ber jag, herr talman, att

Herr talman! Jag vill först notera att, i likhet med föregående år, då den här för flera hundra tusen hyresgäster så viktiga frågan behandlas för andra gången på ganska kort tid, finns bostadsministern Birgit Friggebos namn inte på talarlistan. En som också saknades förra gången då beslutet om underhållslån fattades av riksdagen var utskottets ordförande Kjell Mattsson — som då hade strukit sig från talarlistan — men han har i dag tydligen tänkt använda en hel minut åt frågan. Per Bergman anförde nyss att han inte hade så mycket nytt att säga. Jag har heller inte i och för sig så mycket nytt att anföra utöver vad jag anförde den 15 december förra året, men jag vill ändå ta några minuter i anspråk. Som bekant har hyresnivån i de kommunala bostadsföretagen stor betydelse för hyresnivån på hela bostadsmarknaden, dvs. även för privata fastigheter. I dagarna har det varit mycket ståhej i massmedia med anledning av en utredning som visat förhållanden som vi från vänsterpartiet kommunisterna under hela 1970-talet har framhållit och påtalat. Det gäller det förhållandet att de kommunala allmännyttiga bostadsföretagen har högre kostnader än vad privata bostadsföretag har i sin förvaltning. Det gäller också det förhållandet att privata fastighetsägare kan tillgodogöra sig vinster genom det bruksvärdessystem som gäller, enligt vilket privatvärdar kan ta ut stora hyreshöjningar enbart med hänvisning till hyrorna för likvärdiga lägenheter hos allmännyttan. Detta är en av orsakerna till att vpk föreslår att underhållslånen bara skall utgå till de kommunala bostadsföretagen. En annan orsak är att de nuvarande bestämmelserna förstärker orättvisorna på bostadsmarknaden mellan privata och kommunala fastighetsägare genom att privata fastighetsägare erhåller möjlighet till lån på samma villkor som de kommunala. Privata fastighetsägare kan utnyttja sin avdragsrätt för både reparationsoch räntekostnader genom de skatteregler som finns, och därför blir de här underhållslånen mycket fördelaktigare för privata fastighetsägare. Den tredje orsaken till att vi föreslår att enbart allmännyttan skall få underhållslån, ränteoch amorteringsfria sådana, är dessa bostadsföretags speciella roll och uppgifter. De kommunala bostadsföretagen driver fastighetsförvaltning av sociala skäl och inte av vinstskäl. Vi slår vakt om de allmännyttiga och kooperativa bostadsföretagen som ett viktigt instrument för en social bostadspolitik. De allmännyttiga bostadsföretagen har generellt sett högre underhållsstandard och lägger ned mycket mer pengar på underhåll än de privata. Allmännyttan har högre kostnader dels genom flera barnfamiljer, högre boendetäthet och tätare omflyttningar, dels genom att allmännyttan svarat för den helt övervägande delen av senare tids byggande av flerbostadshus. Det har som bekant inte blivit lika intressant längre för privata fastighetsägare att bygga flerbostadshus, utan den privata byggsektorn har satsat mer och mer på att ge sig in på småhusmarknaden. Den hyresutjämning som görs i allmännyttan mellan äldre och yngre årgångar av hus driver upp hyresnivåerna i det äldre, företrädesvis privata, fastighetsbeståndet. Och bruksvärdessystemet tillåter då privata fastighetsägare att ta ut hyror som t.o.m. överstiger allmännyttans, bara dessa inte påtagligt överskrids. I sin egenskap av socialt bostadsföretag drabbas allmännyttan av hyresförluster och outhyrda lägenheter, av förstörelse och vandalisering, onormalt hög förslitning, höga kostnader för administration och utgifter av allmän ordningsoch servicekaraktär. Man tvingas att verka under ogynnsammare villkor än privata företag också då det gäller avdragsoch beskattningsregler. Hyrorna har nu blivit så höga att det med beaktande av prisoch kostnadsutvecklingen och av löneutvecklingen är både socialt omöjligt och politiskt oansvarigt att medge ytterligare höjningar. Allmännyttan måste erhålla tillräckliga medel för att utan nya hyreshöjningar klara ett bra fastighetsoch lägenhetsunderhåll och en bra service till hyresgästerna. Vi menar från vpk att regeringen är ansvarig för kostnadsutvecklingen, och det innebär att regeringen måste ta sitt ansvar också för att hyreshöjningarna begränsas genom att de allmännyttiga bostadsföretagen ges ett direkt statligt ekonomiskt stöd i den situation där de nu befinner sig. Här kommer också frågan om underhållslånen in — utformningen av dem. Här måste det enligt vår uppfattning ske sådana förändringar som vi föreslagit i den motion som nu behandlas, att underhållslånen får utgå bara till kommunala allmännyttiga bostadsföretag och att de skall avskrivas och bli ränteoch amorteringsfria. Det är enda möjligheten i den nuvarande situationen att snabbt utjämna kostnaderna och orättvisorna mellan de här olika ägandeformerna. Utskottet säger sig inte ha funnit tillräckliga skäl för att tillstyrka motionsförslagen, detta ”bl.a. mot bakgrund av de effekter på hyresnivåerna” som en till allmännyttan begränsad långivning skulle få. Det är ett utlåtande som i den här delen skulle ha kunnat skrivas av Fastighetsägarförbundet. Vilka effekter skulle då förslagen få? Det är helt uppenbart att de skulle få klart positiva effekter för både dem som bor hos allmännyttan och övriga hyresgäster i form av lägre hyror. Är det dessa effekter som den borgerliga utskottsmajoriteten är orolig för, eller är det privata fastighetsägares vinster på bekostnad av dem som måste ha någonstans att bo som man ömmar för? Är de borgerliga partiernas tal om bostaden som en social rättighet innehållsmässigt bara ett vaktslående om privata marknadskrafters rätt att göra profiter i boendet? Det finns skäl att ställa dessa frågor, bl.a. mot bakgrund av det betänkande som vi nu behandlar. Herr talman! Jag yrkar bifall till motion nr 396.

Herr talman! I civilutskottets betänkande nr 6 till detta riksmöte behandlades propositionen om underhållslån och de motioner som väckts med anledning av propositionen. I dag har vi att behandla de motioner som har upprepats under allmänna motionstiden. Argumenten från utskottsmajoritetens sida för ställningstagandet att i betänkandet föreslå avslag på motionerna är precis desamma som de vi anförde i betänkande nr 6. Jag finner det därför inte meningsfullt att på nytt ta upp en diskussion. De synpunkter som vi hade vid föregående riksdagsdebatt framfördes ju utförligt av andra ledamöter som representerade utskottsmajoriteten. Jag yrkar därför bifall till utskottets hemställan i betänkandena 12 och 13.

Herr talman! Bostadssociala frågor och problem kring boendemiljön har varit mycket diskuterade under de senaste åren. Ett uttryck för det allvar och för de problem som funnits på detta område är att redan den socialdemokratiska regeringen tillsatte ett par delegationer, som skulle arbeta med dessa frågor. Desa båda delegationer, boendemiljödelegationen och bostadssociala delegationen, har gjort viktiga insatser. När det gäller en del frågor har man brutit ny mark och tillfört diskussionen om boendemiljön nya och värdefulla bidrag. fr.o.m. nästa budgetår sker en viss överföring av beslutanderätt från bostadsstyrelsen till länsbostadsnämnderna. Men detta får inte tas till intäkt för att bostadsstyrelsens arbetsbörda minskar. Erfarenheterna från det arbete som utförts av delegationerna måste föras vidare. Bostadsstyrelsen måste kunna följa upp och utveckla miljöförbättringsverksamheten. Det är helt nödvändigt att bostadsstyrelsen kan stödja länsbostadsnämnderna i detta arbete. Rådgivning, information, kursverksamhet och utvärdering är viktiga verksamheter som bostadsstyrelsen måste ta ansvaret för. Att lägga detta arbete på länsbostadsnämnderna går inte. De har ej fått några nya resurser. Alla partier här i kammaren har gång på gång uttalat sitt intresse för boendemiljö. Man har betonat vikten av att vi tar till vara de erfarenheter som finns och att vi söker få fram bättre bostadsmiljöer och ett större engagemang och inflytande för de boende. Bostadssocial verksamhet har man ansett viktig och angelägen. Ändå har det varit så att folkpartiregeringen och särskilt bostadsministern har fått kritik för att man inte har satsat tillräckligt på bostadssociala åtgärder. I budgetpropositionen föreslår nu regeringen att bostadsstyrelsen skall få resurser för den bostadssociala verksamheten. Då går plötsligt de partier som tidigare talat om vikten av bostadssociala åtgärder mot förslaget. De partier som tidigare kritiserat regeringen för att den gjort för litet på det här området går nu mot de förslag regeringen lägger fram för att förbättra denna verksamhet. Nu är man ute och talar om bostadssociala åtgärder och anklagar regeringen för att inte satsa tillräckligt mycket. Men i riksdagen är man inte beredd att medverka till att bostadsstyrelsen får de nödvändiga resurserna. Det är en läpparnas bekännelse till behovet av bostadssociala åtgärder, men i handling motarbetar man sådana. Det finns tydligen en bostadssocial policy på politiska möten och i tidningsreferat, men en helt annan och motsatt policy i praktiskt handlande. I riksdagen medverkar man till att de idéer och erfarenheter som delegationerna har samlat upp inte får fullföljas och vidareutvecklas. Motiven kan inte vara budgetpolitiska. I andra frågor — det har vi sett tydliga bevis på i dag — bjuder man ogenerat över. Motivet måste vara att man anser bostadssociala frågor ointressanta och oväsentliga. Här får vi nu ett klart besked om den politiska viljeinriktningen. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationen och därmed till regeringens förslag i budgetpropositionen.

Herr talman! Karl-Erik Strömberg vill att vi skall följa propositionsförslaget när det gäller bostadsstyrelsen, och det kan man ju förstå. Nu har emellertid alla andra partigrupper än regeringspartiet i utskottet kommit till en annan uppfattning. Det frågan gäller är uppföljningen av boendemiljöbidragen. För detta finns en tjänst i styrelsen. Verksamheten är viktig — det kan jag visst hålla med om. Men vad som har hänt är att beslutanderätten förts ut till länsbostadsnämnderna, och det måste innebära en kraftig minskning av arbetet hos styrelsen. Det som också har hänt är att man nu fått riktlinjer för verksamheten och en mer fast grundsyn. Det minskar också arbetsinsatserna. Det kan ju inte bli tal om att ärendena i fortsättningen skall beredas i bostadsstyrelsen för beslut ute hos länsbostadsnämnderna. Vad styrelsen skall göra är att föra ut sina rekommendationer och i den löpande informationen peka på var de typiska bristerna i ansökningarnas beredning ligger. Det är alltså en informationsfråga. Vi vet allesammans hur svårt det är att dra konsekvenserna centralt av ett utflyttningsbeslut. Man ser trots allt med misstro på nämndernas kompetens och vill hålla greppet kvar. Om det är så att man inte tror att länsbostadsnämnderna och kommunerna kan pröva dessa lämplighetsfrågor, hade det ju varit mest konsekvent att säga det direkt. Jag tycker att Karl-Erik Strömberg använder sig av en mycket märkvärdig argumentering. Om han hade tänkt det minsta lilla grand, hade han inte använt den. Hans argumentering innebär nämligen att de centrala instanserna fortfarande skall ha kvar lika stor arbetskraft som tidigare trots att arbetsuppgifterna flyttats från central nivå till länsnivå och från länsnivå till kommunal nivå och jobben alltså skall utföras av den lägre nivån. Då kan ju den högre nivån lägga av med den typen av arbete, eftersom det i så fall uteslutande innebär en kostnadsökning.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

Herr talman! I motion nr 776 har Tore Claeson och jag krävt för det första att de kommersiella intressena stoppas när det gäller anläggandet av fritidshus och att samhället satsar resurser på att säkra jämlika förhållanden inom fritidsboende och rekreation samt för det andra att fritidsboendeutredningen ges tilläggsdirektiv för att klarlägga samhällets investeringsoch driftkostnader för den privata fritidsbebyggelsen. Dessa krav avstyrks av civilutskottet med motiveringen att utredningar pågår. Vi motionärer kan inte ansluta oss till utskottets mening. Visserligen kan våra krav inrymmas — formellt — i det utredningsarbete som pågår och också i den allmänna målsättningen för den fysiska riksplaneringen, men en sådan inriktning av utredningsarbetet som vi föreslår i motionen har det hittills inte funnits något intresse för från vare sig regeringens eller myndigheternas sida. Därför kan vi inte känna oss till freds med att riksdagen inte gör någonting nu och att utredningsarbetet bara fortsätter. Det är hög tid att fatta beslut om att den nuvarande utvecklingen skall brytas så att det blir stopp för spekulation och exploatering. Inte minst måste det sättas stopp för exploateringen med tanke på allemansrätten. Varje fall av bebyggelse som nu sker i spekulationssyfte begränsar allemansrätten. Eftersom det är särskilt viktigt att hävda denna rätt i de attraktiva områdena är ett stopp för exploatering nödvändigt. I motionen har vi pekat på hur turistoch rekreationspolitiken behärskas av privatkapitalistiska vinstoch spekulationsintressen. Man utnyttjar hänsynslöst det sociala behovet. Det gäller alla attraktiva områden: Västkusten, Stockholms skärgård, fjällområden osv. Spekulationen driver på kostnadsoch prisutvecklingen. Därmed begränsas många människors möjligheter till rekreation i de attraktiva områdena. Dessa områden blir alltmera svårtillgängliga för människor med måttliga och låga inkomster. Prisoch kostnadsutvecklingen inom turistoch rekreationsområdet måste enligt vår mening snabbt åtgärdas. Man kan ju fråga sig hur många av landets industriarbetare som exempelvis den här årstiden kan vistas i fjällregionerna och uppleva naturen där, när det råder sådan brist på prisbilliga övernattningsmöjligheter. Det är en mycket liten andel i jämförelse med andra, penningstarka grupper som har möjlighet till privatboende. Det behövs kollektiva boendemöjligheter som kan utnyttjas på rimliga ekonomiska villkor, men tyvärr finns det i dag inga tecken på en sådan utveckling. Några viktiga åtgärder är vi i behov av med det allra snaraste: 1. En kraftig utbyggnad av kollektivt ägda och skötta fritidshusbyar i alla typer av naturmiljöer. Byarna kan ägas av kommuner, fackföreningar, kooperativa bostadsrättsföreningar o.d. Dessa kollektivt ägda byar bör placeras så att de ständigt kan nås av kollektiva trafikmedel. 2. Kommunerna bör köpa upp mark för ny fritidshusbebyggelse och planera den med samma ambitioner som den vanliga åretruntbebyggelsen. Staten och kommunerna måste bygga upp ett rekreationsliv som är öppet för alla och där ingen hindras av vare sig ekonomiska, sociala eller fysiska skäl att få den nödvändiga rekreationen i samband med semester eller ledighet. De svagaste grupperna i samhället skall gynnas genom subventioner. Rekreationspolitiken måste göras till en medveten, meningsfull social verksamhet. Den måste ses som ett led i hälsooch friskvården och slå vakt om naturresurserna och miljön i hela folkets intresse. Tyvärr måste vi konstatera att inga allvarliga åtgärder vidtas för att få till stånd en sådan inriktning. Riksdag och regering verkar vara passiviserade när det gäller att bekämpa de ekonomiska spekulationsintressena. Dessa intressen får fortsätta sin exploatering. Ta t.ex. Dalafjällen! Bostadsdepartementet har i januari bekantgjort besluten om hur det fortsatta arbetet med den fysiska riksplaneringen skall gå till. För Dalarnas del anför bostadsdepartementet att bebyggelsen i fjällen inte överensstämmer med riktlinjerna för hushållning med mark och vatten. Det behövs en samordnad markanvändningsplan, heter det, och vidare säger departementet att planeringen bl.a. skall ge förutsättningar för fritidsboende också för sådana grupper av befolkningen som inte äger fritidshus samt att ytterligare enskild fritidsbebyggelse bör bedömas restriktivt. Man säger också att länsstyrelsen skall rekommendera fjällkommunerna att endast i undantagsfall föra fram detaljplaner för fritidsbebyggelse. Länsstyrelsen skall till slut för sin del hösten 1980 för regeringen redovisa sina överväganden om hur marken i fjällen skall användas. Allt detta har satt eld i baken på exploatörerna. Nu läggs högsta växeln in för att utnyttja tiden fram till nästa höst. Det fattas nu beslut i kommunerna om privat fritidsbebyggelse. De ekonomiska intressena pressar på kommunerna. Utvecklingen visar nu i stället för en nedåtgående trend en starkt uppåtgående trend. Regeringens åtgärd har i det här fallet inte haft någon verkan, och man frågar sig: Varför har inte regeringen och i det här fallet inte heller utskottet tagit initiativ för att på ett kraftfullare sätt hävda den fysiska riksplanens riktlinjer? Varför har inte länsstyrelsen, naturvårdsverket och planverket fått i uppgift att stoppa exploateringen? Nej, vad det nu gäller på det här området, där man bara hänvisar till utredningen, är att stoppa spekulationen, så att exploatörerna av vår fritid och natur inte får göra sig breda. Vi måste inrikta vår turism och vår fritid på kollektiva former för det stora folkflertalet, så att man får tillfälle till en vettig rekreation under sin ledighet, under sin semester. Herr talman! Jag yrkar bifall till motionen 776.

Herr talman! Vi konstaterar i utskottsbetänkandet att de frågor som tagits upp i motionerna är under utredning. Utredningsdirektiven täcker också de frågor som Lars-Ove Hagberg talade om här. Bl. a. har ju fritidsboendekommittén ett arbete i gång för att se på de samhällsekonomiska konsekvenserna. Detta gör att vi inte finner det motiverat att nu biträda motionerna utan anser att åtgärder bör vidtas först efter det att vi fått fram resultatet av det pågående utredningsarbetet. Det skulle i och för sig vara intressant att gå in i en fritidspolitisk diskussion, men utredningsarbetet pågår som sagt. I den ena av utredningarna medarbetar jag själv, och jag kan därför säga att vad utskottet inhämtat och anfört som motiv för att inte biträda vpk:s motion är korrekt återgivet. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Jag sade redan i det förra anförandet att formellt täcker naturligtvis utredningarna de krav som vi ställer. Men vilken är nu inriktningen? Denna exploatering och denna spekulation fortsätter ju, och utskottet ser bara på — det utreds vidare. Dessutom väckte vi föregående år en likadan motion, och vi förutsatte att det skulle komma förslag snabbt. Men det har ännu inte kommit några förslag. Utskottet hänvisar åter till utredningsarbetet, och exploatörerna fortsätter sin verksamhet. Bostadsdepartementet talar om vilka beslut som har fattats och säger att man 1980 skall ta in markanvändningen i fjällområdena, t.ex. i Dalafjällen. Då får dessa exploatörer fart, utnyttjar och pressar på kommunerna. Det fattas beslut i kommunerna nu om bebyggelse som kommer att få avsevärda konsekvenser framöver. Civilutskottet sitter bara och tittar på hur detta sker. Kjell Mattsson sitter själv förnöjd i en utredning och väntar på resultat. Är det inte dags att åtminstone riksdagen säger till så att detta stoppas i avvaktan på en bestämd planering? Det är väl det minsta man kan begära.
Herr talman! Den linje som Lars-Ove Hagberg driver här skulle inte medföra något påskyndande av åtgärder. Det finns i dag möjligheter att i den kommunala planeringen gå in och planera för just den typ av exploatering som man i resp. kommun vill ha. Det ingår alltså i planeringsuppdraget och med ledning av de riktlinjer man har tagit i Fysisk riksplanering. Dessutom finns det riksdagsbeslut om på vilket sätt man skall främja tillkomsten av, som det nämndes, kollektivt ägda fritidsbyar, så att man har möjlighet att hyra. Det är dock bara att konstatera att inget parti ännu har velat ställa upp med de erforderliga pengarna.
Herr talman! Det är ett dåligt försvar av Kjell Mattsson att gömma sig bakom utredningarna. Att kommunerna har dessa möjligheter formellt är väl ingenting att bestrida, men har de verkliga möjligheter att bygga detta kollektiva boende? Det måste väl ändå Kjell Mattsson medge att de inte har. De har alltså inte de ekonomiska förutsättningarna. Då pressar de ekonomiska intressena på kommunerna att vidta åtgärder ändå. Och framför allt är det, som jag känner till från en kommun i mitt hemlän, borgerliga politiker som tillåter denna privata bebyggelse och beslutar om den. Det är alltså fråga om kommunerna kan få ekonomiska möjligheter att bygga ut detta kollektivt ägda boende för rekreation, och då måste de ha pengar av statsmakterna. Men man kan väl inte i avvaktan på det sitta och låta dessa spekulationsintressen härja fritt. Är det inte dags för ett stopp? Och det vill jag fråga Kjell Mattsson: Är det inte dags att stoppa de intressen som utnyttjar kommunerna? Borde inte riksdagen gå in, som vi föreslår i första punkten i vår motion, och stoppa den fortsatta exploateringen så att det blir en annan planering?
Herr talman! Jag vill bara konstatera att när det gäller anslagsfrågor av den karaktär som Lars-Ove Hagberg nu talar om, så finns det olika förslag från skilda partier, och de behandlas av jordbruks-, näringsoch kulturutskotten och återkommer alltså till kammaren i andra sammanhang.

Herr talman! I civilutskottets betänkande nr 18 behandlas ett antal motioner som har med katastrofberedskap och räddningstjänst att göra. I tre av motionerna föreslås att huvudmannaskapet för räddningstjänsten skall bli föremål för utredning. Som framgår av betänkandet har utskottet enat sig om ett tillkännagivande till regeringen härom. För egen del har jag kunnat ansluta mig till utskottets ställningstagande, men jag har ändå i ett särskilt yttrande markerat att en eventuell utredning i första hand bör ta upp frågor som har med oljebekämpning till sjöss att göra. Ansvarsfördelningen och behovet av samordning i denna del har ofta diskuterats, och en förutsättningslös översyn kan måhända leda fram till en effektivare och mer ändamålsenlig organisation. Som framgår av betänkandet bygger nuvarande organisation av räddningstjänsten på riksdagsbeslut från 1962 och 1973. Särskilt beslutet 1973 innebar ett utökat ansvar för kommunerna i fråga om räddningstjänsten utöver de uppgifter som tidigare gällde inom brandförsvaret. Beslutet byggde i allt väsentligt på räddningstjänstutredningens förslag 1971:50. Utredningen hade prövat olika alternativ — kommunalt, landstingskommunalt eller statligt — i fråga om huvudmannaskap och stannat för att kommunerna genom brandförsvaret hade de bästa förutsättningarna att klara uppgifterna. Den nya lagen trädde i kraft den 1 juli 1974, alltså för mindre än fem år sedan. Trots den relativt korta tid som förflutit kan konstateras att betydande insatser gjorts för att åstadkomma en effektiv räddningstjänst. Kommunerna har alltså byggt upp en organisation som väl svarar mot gällande brandlagstiftning. Vidare kan man befara att en förnyad utredning kan bidra till en uppbromsning i fråga om materielanskaffning m.m., eftersom man i en sådan situation av naturliga skäl kommer att avvakta kommande beslut. Jag har, herr talman, inget särskilt yrkande.

Herr talman! I vpk-motionen 1978/79:1586 föreslås att riksdagen hemställer att regeringen utan dröjsmål tillsätter en allsidigt sammansatt kommission som ges möjlighet att granska alla fakta om den senaste stora oljekatastrofen vid den bohuslänska kusten. Vi menar att en dylik utredningskommission bör vara folkligt förankrad, varvid även miljöintressena bör vara företrädda. Nu har denna motion hamnat under rubriken räddningstjänst i civilutskottets betänkande nr 18, vilket är minst sagt underligt, då vår motion inte har ett dyft med s.k. räddningstjänst att göra. Det förefaller nästan som om utskottsordföranden Kjell A. Mattsson vill ge sina mittenbröder ett tjyvnyp. Förhållandet bröderna emellan lär inte vara det bästa i de sista av dessa dagar, hardet sagts. Att placera vår motion under rubriken räddningstjänst förefaller minst sagt ironiskt — och på gränsen till drift med den handlingsförlamade regeringen från det lilla partiet. Men som plåster på såren innebär civilutskottets tafatta och intetsägande uttalande en räddningstjänst åt den sittande regeringen och dess kommunminister Bertil Hansson. I utskottsbetänkandet framhålls att inga ytterligare fakta torde framkomma om en kommission tillsätts. Denna skrivning ger intryck av decentraliserad kraftlöshet. Här borde i stället största möjliga energi uppbådas. Frågan har nämligen den digniteten. I stället nöjer man sig med kommunministerns tidigare torftigheter, men mer om den saken senare. Så, herr talman, till sakfrågan. Ute vid den bohuslänska kusten frågar man sig, om den senaste oljekatastrofen kunde ha undvikits om ansvariga myndigheter, framför allt regeringen, tagit mera allvarligt på frågan än vad som varit fallet. Man frågar sig också om det var oförmåga att förstå katastrofens omfattning som orsakade regeringens många märkliga turer, vilket bibringade den drabbade befolkningen uppfattningen att det egentligen smusslades och att starka ekonomiska intressen skyddades. Bland befolkningen talades det om att vissa myndigheter ville få hela diskussionen om katastrofen nedtystad, och man finner det mycket märkligt att såväl Stockholmsdirigerad TV som press inte ägnade oljekatastrofen vid Bohuskusten något nämnvärt intresse. Man gjorde ju sina upptäckter. Vid saneringsoch röjningsarbetet hittades hundratalet skyddshjälmar av den typ som används av folk som arbetar vid oljeplattformarna i Nordsjön, flaskpost som används av borrtornsjobbare, och man hittade plaströr av en typ som används vid oljeplattformarna i Nordsjön för att nu nämna något av det märkliga vrakgods som kom med oljan till Bohuskusten. Då det inte är så länge sedan en oljekatastrof — som den gången inte kunde tystas ned — inträffade i Nordsjöområdet, låg det nära till hands att fatta misstankar om att det även nu rörde sig om en ny oljekatastrof ute i Nordsjöfältet. Den ilandflutna oljan låg i vissa fall metertjock.

Med detta kommunikationsministerns svar visas även hur lätt regeringen tog på hela frågan och hur främmande man stod inför en händelse som blev en katastrof. Att i en dylik situation hänvisa till naturens självläkande krafter inger inget förtroende för regeringen —i varje fall i denna fråga. Självklart är att befolkningen vid Bohuskusten undrade vad det egentligen var fråga om och från vilket håll regeringen och kommunministern hämtade sina uppgifter. Befolkningen hade man tydligen inte varit i kontakt med. I dag uppskattas saneringskostnaderna enligt tillgängliga uppgifter till omkring 50 milj.kr. Häri ingår tydligen inte de omfattande skador som oljenedsmutsningen orsakat på fiske och sjöbottnar, som är romoch yngelplatser, och på den marina miljön över huvud taget. Kostnaderna för dessa omfattande skador kanske aldrig kommer att kunna fastställas. Men det förekom uppenbara brister även då det gällde rapporteringen, då oljebältet första gången upptäcktes drivande. Det finns flera oklara frågor som i detta sammanhang borde få svar. En större utredning borde givetvis ha satts igång omedelbart för att ge klarhet om varifrån den drivande oljan härstammade. Någon sådan gjordes dock inte. Regeringen var fast i sina egna och sina uppgiftslämnares teorier. Vad man en gång fått för sig höll man fast vid. På oss vanliga dödliga gjorde det närmast intrycket att här skulle prestigen räddas till vilket pris det än må vara. Vid debatten den 22 januari i år kom detta mycket väl till uttryck. Då spekulerade kommunministern i att det kunde vara ett fartyg på ineller utgående genom Skagerak-Nordsjön, som kunde vara ansvarigt. Detta trots att den olja det här var fråga om och som skulle ha orsakat oljekatastrofen vid Bohuskusten enligt tillgängliga uppgifter legat i vattnet fyra-sex veckor. Med de starka havsströmmar som råder i detta område är ju en dylik teori omöjlig att förfäkta. Men kommunministern gjorde detta i ett svar i debatten den 22 januari i år. Då är frågan: Varför framförde kommunministern dessa uppgifter? I stället för att avge ett svar, som befolkningen vid Bohuskusten trots eländet snarast skrattar åt, borde kommunministern ha tillsatt en utredning för att få klarhet i varifrån oljan härstammade. Man nöjde sig med att kontrollera att det inte var fråga om Nordsjöolja, och då det multinationella oljebolaget British Petroleum sagt sitt var man nöjd. Hur dessa multijättar inom oljeindustrin anser sig kunna uppträda även i Europa och i Nordsjön och vilka metoder de använder framgår av en bok, som utkommer nästa månad och som refererades i Göteborgs-Posten för en tid sedan. Författaren Augustin Asenjo är spanjor och havsforskare i Bergen. Han avslöjar att det pågår en omfattande människohandel med utländsk arbetskraft för att få folk till utbyggnaden av oljefälten i Nordsjön. Det handlar om spanjorer som smugglas ut med småbåtar från England. När övertiden blir för stor avskedas arbetarna och ersätts med annan arbetskraft. Sjuka får söka ersättning enligt arbetslagen i sina hemländer, som exempelvis Panama. Olyckorna är många och svåra, och ibland får enligt författaren ”de anhöriga bära hem en död kropp från bolaget”. Bolagen skickar ut sina värvare för att skaffa billig arbetskraft. De som således lockas till Nordsjöfälten får underskriva slavkontrakt, som till sitt innehåll sätter de flesta nationella lagar och regler ur spel. Det hart.o.m. hänt att arbetare betalat för att få ett arbete på Nordsjön. De bjuds då de grövsta arbetena och de sämsta arbetstiderna. Fortfarande är det enligt denna författare ingen som vet hur många olagliga kontrakt som existerar ute på Nordsjöfälten. Det kan, säger han, röra sig om tusentals. Det finns inte heller någon övergripande statistik om följderna av den hårda arbetsmiljön och det höga arbetstempot. Bolag som enligt denne författare uppträder på detta sätt mot sina anställda och som tydligen anser att dessa inte har något som helst människovärde och att de endast är utsugningsobjekt, som det går att handskas med hur som helst, känner naturligtvis inte något som helst ansvar för miljön. För dem är inriktningen den högsta möjliga vinsten. Om några tusen ton olja sprutar ut i havet, så att för mänskligheten oskattbara värden riskerar att förstöras, fäster dessa bolagsjättar inget avseende vid — profiten är ju det avgörande. Innan oljekatastrofen var ett faktum i Nordsjön år 1977 hade dessa oljebolag förklarat, att ”riskerna för en katastrof var näst intill obefintliga”. Så kom ändå katastrofen. Vem garanterar att de många oljehål som borrats ute i Nordsjön men inte givit tillräckligt med olja för att av oljebolagen betraktas som lönsamma inte står och läcker där ute i Nordsjön och stadigt släpper ut oljemängder, som senare genom strömmarna kan forslas till svenska vatten och kuster? Och vart tog det stora oljebälte vägen som upptäcktes drivande utanför den norska sydvästkusten sistlidna höst efter oljekatastrofen vid Bohuskusten? Det försvann på något mystiskt sätt. Sjönk det under vattenytan på grund av kylan? Ännu har ingen gett svar på den frågan. Kanske det redan under ytan finns utanför Bohuskusten. Enligt uppgifter från experter kan oljan driva omkring under havsytan i åratal, och plötsligt dyker den upp där man minst anar det. Bl. a. temperatur och salthalt lär avgöra i vilka djupskikt oljan förs fram under havsytan. Vart tog den olja vägen som släpptes ut från den sprängda oljetankern vid Englands sydostkust i fjol? Det rörde sig ändå om tiotusentals ton olja. Den svenska regeringen har inte visat sig särskilt intresserad för den saken. Att få fatt på boven i dramat är ju särskilt angeläget som det gäller miljonbelopp för oljesaneringen vid Bohuskusten, vilka skattebetalarna i annat fall kan komma att få svara för. Att vara vaksam och aktiv i detta fall är en preventiv åtgärd.

En annan sak i detta sammanhang är att civilutskottet har haft mycket bråttom med att få fram de motioner som behandlar oljekatastrofen vid Bohuskusten och att få dem avgjorda så snart som möjligt, innan värmen kommer. Nu har det sedan en tid varit tyst om oljekatastrofen vid Bohuskusten. Kyla, frost och ett tjockt isbälte skymmer skadorna. Bäst att behandla de aktuella motionerna nu, innan värmen kommer och de omfattande oljeskadorna kommer i dagen och åter sätter fart på debatterna kring oljenedsmutsningen — det tycks vara civilutskottets melodi. Att regeringen tar lätt på de här uppgifterna visar också det faktum att det i år, då det skulle vara särskilt befogat att genomföra den fortbildningskurs för oljeutredare — eller polisens sjöutredare som de också heter —- som varit i gång under tidigare år, saknas det medel härför. Här skall sparas. Men det snålades sannerligen inte med medel för en vecka sedan, då 400 polismän i olika befattningar från vissa län i Västsverige kallades till en sammankomst i Vänersborg för att få del av 1975 års polisutredning. Sammankomsten bestod alltigenom av innanläsning, och enligt uppgift en mycket stapplande och dålig innanläsning. Högre dignitärer från Stockholm hade rest ner med en byrådirektör i spetsen. Man idkade innanläsning ur tidningen Svensk Polis. Det var artiklar som alla de närvarande redan hade tagit del av. Detta påpekades också vid mötets avslutning. Mot bakgrund av att sammankomsten beräknades kosta omkring 150 000 kr. var utbytet, endast stapplande innanläsning, klent. Denna mening, som framfördes av en av deltagarna, underströks av kraftiga applåder från de ditkallade 400 polismännen. Om man sätter dessa stora kostnader i samband med att några oljeutredare skulle delta i en fortbildningskurs — det gällde bara 10-15 stycken till en mycket lägre kostnad — ter det sig underligt att regeringen inte hade några pengar till förfogande. Man säger att man tar allvarligt på oljekatastrofen i Bohuslän. Jag tror att fakta talar ett annat språk. Jag skulle vilja tillägga att vid det möte jag refererat kom inget bemötande från byrådirektören eller hans innanläsande hjälpredor. Man får den bestämda uppfattningen att det från såväl utskottets som regeringens sida tas rätt lätt på frågan om oljenedsmutsningen. Debatt om oljenedsmutsning, oljeskador, oljeutsläpp och hur allt detta skall förhindras och bekämpas har förts i denna riksdag ända sedan början av 1970-talet. Men först i juni 1977 tillsattes en kommitté för utredning, då orsakad av oljekatastrofen vid oljeplattformen Bravo på Ekofiskfältet och den omfattande debatten i denna riksdag i anslutning härtill. Månaden därefter, i juli 1977, tillsattes ännu en kommitté för ytterligare utredning. I juni året därpå, alltså 1978, tillsattes ytterligare en utredning. Utredningar finns det alltså gott om. Ännu har de dock inte avgivit någon mening i den fråga de blivit tillsatta att utreda. Herr talman! Jag yrkar bifall till vpk-motionen 1586.

Herr talman! I civilutskottets betänkande nr 18 har bl.a. motionen nr 1063 behandlats, och att döma av den skrivning utskottet presterat över den motionen kommer det att dröja länge innan de norra delarna av vårt land kommer att få en tillfredsställande dygnsberedskap med räddningshelikoptrar. I övrigt kan konstateras att utskottet gärna ser en förbättrad räddningstjänst i de södra delarna av landet och Stockholmsområdet. Det är naturligtvis bra. Min förhoppning är att man framöver också skall börja intressera sig för de norra delarna av landet när det gäller denna form av räddningstjänst och samhällsservice. I utskottets betänkande konstateras att polisen har ambulansoch räddningsflygtjänst — antingen genom egna helikoptrar eller med kontrakterade — i nästan hela landet samt att det finns helikoptrar för räddningstjänst i Norrbotten, i Gällivare och Boden, utan dygnsberedskap. Vidare konstaterar utskottet att försvaret har s.k. Vertolhelikoptrar i Söderhamn och Luleå. Och visst finns det helikoptrar — det har ingen ifrågasatt — men vad vi i vår motion 1063 har föreslagit är att en tillfredsställande dygnsberedskap skall erhållas, eftersom räddningshelikoptrarnas insatser i de norra delarna av Sverige i stort sett bygger på att besättningarna ställer upp på sin fritid för ambulansflygningar och andra räddningsuppdrag. Herr talman! Jag skall uppta kammarens tid i några minuter för att mycket kortfattat försöka redovisa hur räddningstjänsten i norr fungerar på det här området. Efter flygvapnets ordinarie tjänsteoch flygövningstid saknas det flygräddningsenheter norr om Stockholm. Då det uppkommer ett behov inom detta område,t.ex. vid en flygolycka eller en olycka till sjöss, är de civila resurserna högst otillräckliga, delvis beroende på att dessa har begränsad aktionstid och ej kan utnyttjas till havs. Detta är en av orsakerna till att sjöfartsverket vid ett flertal tillfällen eftersökt möjligheterna att utöka Söderhamns och Luleås helikopterberedskapstid till dygnet-runt-beredskap. Vidare är det viktigt att slå fast att för att en tillfredsställande helikopterräddning skall kunna åstadkommas bör den byggas på tunga helikoptrar, t.ex. den typ av helikoptrar som försvaret har stationerade i Söderhamn och Luelå, eftersom dessa är allvädersutrustade, försedda med sökarutrustning för pejling och egenradar samt har en hög marschfart. I dagsläget används självfallet civila resurser, t.ex. i Norrbotten för ambulansflygning och andra räddningsuppdrag, och de fyller en viktig uppgift på detta område. Men faktum är att allt fler ambulansflygningar sker via försvarets helikoptergrupp på F 21 i Luleå. Antalet ambulansflygningar ökar kontinuerligt för varje år, och som regel utförs dessa flygningar till 85-90 96 efter flygvapnets ordinarie tjänstetid. En av orsakerna till att försvarets helikoptrar används alltmer är att dessa är rymliga och därför medger att sjukvårdare och sjukvårdsutrustning kan medfölja transporterna. Men eftersom dygnsberedskap saknas vid F 21 på helikoptergruppen gäller det, när ett behov av ambulansflygning uppstår, att snabbt ringa runt och via telefon försöka ragga upp en besättning. För något år sedan beskrev en av Norrbottenstidningarna i en artikel hur man fått efterlysa en besättningsmedlem på ett av stadens varuhus för att kunna skramla ihop en komplett besättning. Den gången gick det bra, och F 21:s helikopter kunde genomföra en ambulansflygning och rädda en sjuk person som behövde omedelbar vård men som befann sig i fjällen. Den gången kunde inte den civila ambulanshelikoptern i Gällivare gå upp på grund av dåligt väder, snöbyar och mörker. Trots detta gick det alltså bra den gången tack vare de militära insatserna på övertid. Självfallet kan man inte i längden bygga upp en räddningstjänst på att det i alla lägen finns personal som alltid ställer upp och som det går att få tag på under fritiden. Försvaret och den helikoptergrupp — vid t.ex. F 21 i Luleå - som ställer upp vid nämnda ambulansflygningar har alltid ställt sig positiva till att hjälpa till vid sådana flyguppdrag. Men samtidigt uttrycker man en oro över vad som kan hända vid ett katastroftillfälle, såsom vid en olycka över Bottenviken efter flygvapnets tjänstetid. Helikoptern är utan tvivel ett ovärderligt hjälpmedel i situationer då människor snabbt behöver hjälp med att t.ex. komma under sjukhusvård och i situationer då olyckor skett, bl.a. till sjöss. Ofta är det inte fråga om att stora resurser måste tillföras, utan det är kanske mer en fråga om samordning av de befintliga resurserna. När en helikopter måste rekvireras från försvaret, exempelvis från F 21, kan det behövas ända upp till ett 40-tal telefonsamtal innan klart besked kan lämnas, innan man verkligen får kontakt och får upp en helikopter. Herr talman! När motionen 1063 skrevs var det bl.a. med den förhoppningen att civilutskottet skulle kunna ta något initiativ i frågan eller att åtminstone delar av utskottet skulle markera en inriktning i frågan. Jag kan bara konstatera att så inte skett. Det är därför i dagsläget föga meningsfullt att yrka bifall till motionen. Min förhoppning är att det, när motionskravet återkommer till kommande riksdagsår, skall finnas ett bättre stöd i denna kammare för kravet på att även de norra delarna av landet skall kunna få en tillfredsställande dygnet-runt-service vad beträffar räddningstjänsten med helikoptrar.

Herr talman! Vid Tsesis-olyckan i Stockholms skärgård kostade saneringen ca 10 milj.kr. Beräkningarna för november månads oljekatastrof i Bohuslän pekar nu på 20 milj.kr., alltså den dubbla summan. Det är stora arbetsuppgifter som fortfarande återstår innan Bohuskusten är något så när ren från oljesölet från november. Framför allt visade den katastrofen på stora brister i vår oljeskyddsberedskap. Vi socialdemokrater i Bohuslän har därför i motionen 2139 redovisat förslag och synpunkter på hur man kan förbättra oljeskyddet. Civilutskottet gör det enligt min mening för lätt för sig när utskottet bara hänvisar till pågående utredningar och till kommunministerns svar i riksdagen. Jag skall ta några exempel. Övervakning av oljeutvinning i Nordsjön vilar i dag på den stat på vars kontinentalsockel utvinningen pågår. Enligt vår mening borde det vara ett svenskt intresse att få till stånd en gemensam internationell övervakning för att få bättre kontroll bl.a. av de multinationella oljebolagen. Rapporteringsskyldighet föreligger beträffande iakttagelser av oljebälten på havet enligt Nordsjööverenskommelsen. Men denna överenskommelse har ännu inte följts upp med lagstiftning i Sverige och andra länder. Oljekatastrofen i Bohuslän ger en belysning av det. Det oljebälte som drabbade Bohuslän i november upptäcktes flera dygn tidigare — men upptäckten rapporterades aldrig, och någon bekämpning kunde därför inte sättas in. Positionsrapportering tillämpas i Stora Bält enligt utskottet och enligt debatten här i kammaren tidigare. Men det hjälper ju inte för oljetrafiken i Nordsjön. ”Beträffande partikelmärkning av olja i fartyg har en metod för sådan märkning utarbetats och praktiskt prövats i Sverige år 1975”, skriver utskottet. Ja, men det räcker ju inte att ha en metod — den skall tillämpas också om den skall vara till någon nytta. Hur är det, Kjell Mattsson, när det gäller internationell samverkan för att bygga ut beredskapen för att bekämpa stora oljeutsläpp? Finns det någon sådan organisation eller förbereds det någon? Löskommen olja på havet skall bekämpas så långt det går innan den når land, hävdar vi i vår motion. Civilutskottet skriver att ”kustbevakningen förfogar över olika oljeupptagningssystem”. Jag vill säga: Det är ju försiktigare uttryckt än när kommunministern tar till orda: ”Vi har den bästa teknik som finns i dag.” Vi hävdar i vår motion, tvärtemot detta: Kustbevakningen behöver förbättrade resurser. Det finns svensk teknik som har bestått proven vid Bretagnekatastrofen och vid den svåra olyckan i Bantry Bay. Då användes svensk teknik, men inte den teknik som den svenska kustbevakningen använder. Den typ av oljelänsor som används av den svenska kustbevakningen sattes aldrig i sjön vid Bantry Bay, eftersom den irländska expertisen enligt uppgift bedömde det som meningslöst. Man hade tidigare erfarenheter av dem. När det gäller grundgående oljesaneringsbåtar för bekämpning av olja i vikar och hamnar, är följande exempel en god illustration. Vid Tsesiskatastrofen användes med gott resultat en oljesaneringsbåt tillverkad på Smögen i Bohuslän. Den fanns inte i kustbevakningens organisation utan lånades ut av Norrköpings hamn. Den finns, vad jag vet, ännu inte i kustbevakningens organisation. En regional landbaserad organisation, som vi i vår motion har pekat på som ett önskemål, avstyrks av utskottet. Kompetensfördelningen stat-kommun lades fast 1973, och utskottet vill inte nu förorda en annan fördelning. Den avgörande frågan i detta sammanhang måste vara: Fungerar det bra som det är? Det är naturligtvis enkelt för statsmakten att krypa undan frågan genom att säga: Vi betalar. Det måste enligt min mening finnas en effektiv organisation om och när katastrofen kommer. Finns det en sådan? Från många håll, bl.a. från kommunerna, pekas på stora brister i vad gäller lämplig bekämpningsutrustning. Till sist vill jag ställa någrå frågor om forskning och teknisk utveckling. Räcker det med att kustbevakningen har intresserat sig för frågan? Sker det en systematisk utprovning av utrustningen? Herr talman! Man är i utskottet rädd för att det skulle försena utredningsarbetet om motionerna lämnades över till de tre kommittéer som arbetar med dessa frågor. Jag hoppas, herr talman, att kommittéerna läser riksdagstryck, så syftet med motionerna kanske ändå är vunnet.

Herr talman! Oljeföroreningar som drabbar svenska farvatten — senast drabbades den bohuslänska kusten — är naturligtvis ett oerhört svårt problem, ett problem som vi genom insatser av olika slag skall försöka komma till rätta med. Det är därför inte möjligt för motionärerna att göra gällande att man från civilutskottets sida, från riksdagen i allmänhet och från regeringen skulle vara ointresserad av att få till stånd en lösning eller förbättring. Detta gäller oavsett vilket parti som sitter i regeringsställning. Vi vill alla arbeta för att få till stånd en bättre oljeskyddsberedskap. Frågan är på vilket sätt en sådan skall åstadkommas. Det kanske är betecknande att inget av alla de goda förslag som motionärerna har framställt är direkt genomförbart och att man i detta läge inte kräver att riksdagen skall fatta beslut i enlighet med motionsyrkandena. Vi i utskottet ställde oss följande frågor när vi behandlade dessa motioner. Är det något fel på den tekniska utrustning som står till förfogande för denna verksamhet? Kan vi förbättra organisationen när det gäller samarbetet mellan de statliga organ som har uppgifter på detta område eller när det gäller samarbetet mellan kommunala och statliga räddningsorganisationer? Ställer vi från riksdagens sida för litet pengar till förfogande för oljebekämpningen? Utskottet noterar att vi har tre kommittéer som tillsatts under trepartiregeringens tid för att se över våra möjligheter att bekämpa olja till havs. Det är utredningen om övervakningen till havs, den utredning som sker av oljetransporter i skärgården och 1977 års oljeskyddskommitté. Vi utgår ifrån att dessa kommittéer skall framlägga förslag till åtgärder av olika slag och att vi får möjligheter att i vanlig ordning pröva dem och ta ställning till vilken förändring av vår nuvarande organisation som kan vara riktig att göra. När vi har tillstyrkt motioner om att man skulle se över huvudmannaskapet för viss räddningstjänst i fortsättningen har vi utgått ifrån att en sådan diskussion om vem som skall ha ansvaret inte får innebära att det nu pågående utredningsarbetet på något sätt försenas. Tvärtom understryker utskottet det angelägna i att de tre kommittéer som jag nämnde verkligen forcerar sitt arbete. De uppgifter vi har fått tyder på att så är fallet.

Gustav Lorentzon trodde att det bakom civilutskottets hantering av hans motion fanns något slags djävulsk taktik, som skulle vara riktad mot regeringen. Vi bygger i civilutskottet inte upp några sådana hotbilder av vad som kan tänkas bli gjort som Gustav Lorentzon målade upp i sitt inlägg. Varken jag eller någon annan i civilutskottet råder över riksdagens beslut om att remittera motioner, Gustav Lorentzon. Den här vpk-motionen har remitterats till civilutskottet, och det ämnesområde som den närmast hörde hemma under var åtgärder för att få till stånd en bra bekämpning av oljeutsläpp till havs. Vi har inte funnit anledning att tillstyrka motionen. Om Gustav Lorentzon kände sig kränkt över att vi buntat ihop den med ett antal andra motioner, så beklagar jag att vi har varit så knussliga att vi inte kostat på Gustav Lorentzons motion ett eget betänkande. Det är någonting som vi får tänka på till en annan gång, i så fall. Av uppläggningen av Gustav Lorentzons anförande i övrigt framgick närmast att han anser att det här är fråga om ett konstitutionsutskottsärende, en granskning av hur regeringen har skött sig. Sten-Ove Sundström talade om nödvändigheten av att få till stånd förbättrade helikoptertransportmöjligheter för landet i dess helhet men speciellt för vissa delar av landet. Vi har i vårt betänkande redogjort för det arbete på detta område som pågått och hänvisat till den utredning som gjorts och som nu är ute på remiss. Remisstiden har ännu inte gått ut. Utredningen föreslår en utökad försöksverksamhet för att se på vilket sätt det här skall organiseras, vem som skall ha ansvaret för det osv. Därför har vi vid behandlingen av motionerna nu inte funnit möjigheter att tillstyrka några preciserade förslag. Vi menar att detta får anstå tills det utarbetats ett förslag som tar hänsyn till de remissynpunkter som nu kommer in och tills man fått erfarenheter av försöksverksamheten. Karl-Erik Svartberg menar att vi gör det lätt för oss i civilutskottet när vi inte tillstyrker de yrkanden som ställts i hans motion. Utöver de åtgärder som jag inledningsvis talade om, att man i de kommittéer som arbetar med oljebekämpningsfrågan också skall undersöka möjligheterna till förbättrad teknik och organisation, mer pengar osv., ingår i uppdraget naturligtvis även att undersöka möjligheterna att åstadkomma internationella överenskommelser. Jag utgår från att Sverige arbetar för det i de instanser som finns. Men det är tydligen så att vi inte själva har möjligheter att bestämma hur det skall gå till. De andra saker som nämns i den motion som Karl-Erik Svartberg talade för är frågor som jag utgår ifrån kommer upp till behandling i de kommittéer som nu arbetar. Jag utgår också ifrån att det blir en sakkunnig genomgång för att se om förslagen är möjliga att genomföra. Vi får sedan gå igenom kommitté ernas förslag och ta ställning till vilka förändringar som skall göras i fråga om teknisk utrustning och organisation. Därefter återstår naturligtvis alltid frågan om hur mycket pengar som vi från riksdagens sida är beredda att ställa till den här verksamhetens förfogande. Innan vi kan ta ställning till det är det angeläget att vi verkligen får klart för oss att vi har fått fram den bästa organisationen. Karl-Erik Svartberg säger att vi i utskottet har avstyrkt frågan om en regional, landbaserad organisation. Inom havsövervakningsutredningen pågår en genomgång av möjligheterna att samordna de statliga organens insatser. Från civilutskottets sida uttalade vi i fjol med anledning av några motioner att det var angeläget att studera möjligheterna att få till stånd en samordning av insatserna. Dessutom kan jag peka på det motionsyrkande som utskottet nu har tillstyrkt, nämligen att man skall se över huvudmannaskapet. Jag utgår ifrån att regeringen tillsätter den föreslagna utredningen. Utskottet har alltså ansett att man bör undersöka om det ur effektivitetssynpunkt finns vinster att göra på en förändring av huvudmannaskapet. Mot denna bakgrund, herr talman, ber jag att få yrka bifall till utskottets hemställan.